Herr talman! Allra först vill jag tacka statsrådet för svaret på min interpellation. I ett samhälle där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka är det viktigt att alla människor får chans till utbildning och jobb utifrån fallenhet och intresse. Samtidigt är det förstås nödvändigt att tillmötesgå företagens behov av kvalificerad arbetskraft. I dag är ju bristen på kvalificerad, yrkeskunnig arbetskraft enligt småföretagen ett av de främsta hindren för tillväxt och nyanställningar, trots den massarbetslöshet som vi faktiskt har i vårt land. En orsak är att utbildningssystemet, som formats av Socialdemokraterna, är alltför likformat. Yrkesutbildningen är rejält styvmoderligt behandlad. Yrkeskunskap borde i sig ha hög status. Då är inte lösningen att pressa in alla i högskolan och ha en liten kvalificerad yrkesutbildning vid sidan om. I många andra länder - Finland, Tyskland, Danmark, Schweiz, Irland, Estland, ja, de flesta i vår del av världen - finns system för högre yrkesutbildning, men inte i Sverige. I flera internationella undersökningar har också vårt grannland Finland visat sig ha bättre skolresultat än Sverige. Där finns ett framgångsrikt yrkeshögskolesystem med 31 olika yrkeshögskolor som har olika huvudmän och driftsformer men ryms inom samma regelverk. Yrkeshögskolan är populär. I genomsnitt är det 3,8 sökande per nybörjarplats. Över hälften är kvinnor. De studerande lockas av den tydliga möjligheten till ett riktigt jobb inom en snar framtid, och de får också jobb. Herr talman! I Finland finns 130 000 studerande i yrkeshögskolan. I Sverige fanns i höstas bara 12 000 platser i kvalificerad yrkesutbildning och ca 1 500 platser i högskolan för yrkeshögskoleexamen - totalt 13 500 platser för kvalificerad yrkeskunskap. Att Sverige har en tiondel av den finska yrkeshögskolan är anmärkningsvärt. Kvalificerad yrkesutbildning är bra. Studier visar att KY-studenter har goda möjligheter till anställning. Men det är dags att ta nästa steg, att göra mer av yrkesutbildningen än att använda den som en tillfällig regulator när Socialdemokraternas näringspolitik misslyckas och arbetslösheten skjuter i höjden. Det krävs politiska signaler och en tydlig vilja att ge yrkesutbildningen en hög status och en kvalitetssäkring. Det vill inte Lena Hallengren. Riksdagen har, vilket Lena Hallengren inte nämner i sitt svar, kört över Socialdemokraterna och velat se en översyn av de eftergymnasiala yrkesutbildningarna. Den utredning som regeringen tillsatte resulterade mest i en kartläggning. Nu ska det bli en utredning till, och det är bra - mycket bra - även om jag tror att det snarare skulle behövas andra politiska signaler för att verkligen komma fram. Lena Hallengren tycker att rättssäkerheten är bra i dagens KY. Låt mig då ställa en följdfråga. Eftersom KY anordnas av lokala intressenter kan det finnas flera sinsemellan likartade utbildningar. För en sökande kan det vara svårt att få en överblick över vilken utbildning som är lämpligast att söka till. Hur skulle till exempel Lena Hallengren ställa sig till att en kvalificerad yrkesutbildning i Ängelholm heter lokförare/tågförare medan den i Hallsberg endast benämns tågförare? Finns det månne någon skillnad på dessa utbildningar eftersom benämningarna skiljer sig åt? Borde det inte vara rimligt, fru statsråd, att enas om en benämning inom KY för samma typ av utbildning så att både studenter och arbetsgivare vet vad det handlar om?

Herr talman! Lena Hallengren brukar fråga efter motförslag. I vanlig ordning får jag väl då, herr talman, hänvisa till motioner som är väckta i riksdagen. Jag är säker på att Lena Hallengren skulle hitta åtminstone någon utmaning i något stycke i någon motion om hon bemödade sig om att ta del av de olika förslag som finns från olika partier och håll i riksdagen. Den här frågan, herr talman, handlar ytterst om status och politiska signaler. Det finns en obalans i dagens utbildningssystem. Det är alltför enögt. Det borde, precis som i Finland, finnas en signal om att det finns utrymme för alla, för högskola, för yrkeshögskola. I Kalmar län, som Lena Hallengren väl känner, hade högskolan i höstas 9 500 studenter. Däremot fanns bara 369 KY-platser och ingen yrkeshögskoleexamensplats. Den skillnaden säger någonting om den politiska viljan. Vad är det för någonting vi vill? Vill vi att alla ska in i ett och samma fack på ett och samma sätt, eller vill vi ha en mångfald? Det är grundfrågan. Ska vi ha flexibilitet, se alla människor, låta alla vara med? Eller ska vi, som Lena Hallengren verkar vilja, vara både stolta och nöjda över att alla pressas in i ett och samma fack som om de vore tennsoldater, att elever slås ut i den svenska skolan i dag? En femtedel lämnar ju skolan utan godkända betyg. Människor kommer inte in på arbetsmarknaden. Vi har ungdomsarbetslöshet. Vi har akademikerarbetslöshet. Är Lena Hallengren så oerhört stolt och nöjd över detta? Det är inte jag. I yrkesutbildningen, herr talman, är kvalitet ett nyckelord. Det borde därför vara möjligt att samla upp olika former av kompetens, resultat från industriforskningsinstitut eller universitet och sammanföra dem med KY för att skapa en mer framåtsyftande, kunnig och problematiserande utbildning som lägger grunden för ytterligare vidareutbildning. På så sätt skulle en yrkeshögskolemodell också vila på en gedigen kunskapsmässig bas och befinna sig i kunskapens framkant. Om en yrkeshögskola infördes skulle det bli en högre grad av jämförbarhet mellan olika utbildningar, vilket skulle leda till ökad rättsäkerhet och än högre anställbarhet för de studerande, för att inte tala om företagarperspektivet, entreprenörsperspektivet, som också är väldigt betonat i den finländska yrkeshögskolan och som det även skulle finnas utrymme för i högre grad i vårt land. Herr talman! Jag saknar faktiskt fortfarande Lena Hallengrens grundläggande svar på den första frågan i interpellationen. Vad vill hon göra för att utveckla den eftergymnasiala yrkesutbildningen, förutom de olika utredningar som vi delvis har pressat regeringen att tillsätta under den här mandatperioden? Finns det någon som helst politisk vision hos Lena Hallengren? Finns det någon Per Albin Hansson hos henne? Herr talman! Sedan noterade jag att statsrådet inte svarade på min fråga om de olika utbildningarna, lokförare och tågförare. Vore det inte bra att ha en och samma benämning för olika likartade utbildningar, åtminstone när de ser likartade ut på ytan? Eftersom statsrådet i sitt svar polemiserade ganska rejält mot min problemställning när det gällde rättssäkerheten i den kvalificerade yrkesutbildningen vore det tacknämligt om hon här tog chansen och redde ut frågan om hon är stolt och nöjd även över rättssäkerheten eller om hon ser behovet av att göra någonting för att öka den för de studerande samtidigt som möjligheten ges för arbetsgivarna att förstå vem det är som söker jobb hos dem.

Herr talman! Lyssnar Lena Hallengren utanför sitt tjänsterum? Har hon hört företagens rop på kvalificerad arbetskraft att anställa? Det finns en brist i dag. Ett av de stora hindren för nya jobb, tillväxt, utveckling och välfärd i vårt land är bristen på arbetskraft. Vad gör Lena Hallengren åt det? Den frågan är fortfarande obesvarad. Lyssnar hon på signalerna om utslagningen i skolan, på de studerande som vill ha sjysta regler, på de arbetsgivare som står och stampar för att det inte finns folk att anställa? Tidigare har Lena Hallengren och Socialdemokraterna hänvisat till att det skulle komma en ny lag om vuxenutbildning som lite grann skulle lösa en del av de här problemen. Nu kommer ju ingen sådan, har jag erfarit. Frågan är om Lena Hallengren har något konkret över huvud taget att komma med under sin tid som minister för vuxnas lärande. Läs, Lena Hallengren, studera, lyssna på branscherna, lyssna på hantverksorganisationernas nödrop, på företagen, bilda dig en uppfattning och kom med förslag! Du har ansvaret för det som händer. Och just nu har du ansvaret för att ingenting händer. Sedan förstår jag, herr talman, att Lena Hallengren byter taktik. I sitt skriftliga svar polemiserade hon mot och ironiserade över min fråga om rättssäkerhet. Nu förstår hon att det är något lurt här, så nu vill hon inte riktigt gå in i den diskussionen utan frågar efter mer fakta i målet. Hon ska få mer fakta i målet. Naturligtvis finns det en bristande rättssäkerhet inom KY när utbildningar kan innehålla väldigt olika saker. Titta på exemplet som jag tog förut, lokförare/tågförare. Den utbildningen är kortare, 40 veckor lång, än den utbildning som bara benämns lokförare, som är 55 veckor lång. Hur ska en arbetsgivare begripa vem av de sökande som han eller hon ska välja? Och hur ska en sökande till utbildningarna kunna veta vad som är bäst? Det här pekar på behovet att hitta en norm som ger kvalitet och möjlighet att bedöma vad olika yrkesutbildningar egentligen står för. Det förtjänar större uppmärksamhet från regeringen. Vi kristdemokrater ger den uppmärksamheten.